Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att garantera att det lagförslag om behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare som bereds i regeringskansliet nu kommer på utlovad tidpunkt. Lagförslaget utgör en del av en större reform, som även omfattar lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård och de rättspsykiatriska undersökningarna. En viktig fråga för reformen är hur den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten skall organiseras i framtiden. När det gäller denna fråga har det tyvärr visat sig finnas problem som gjort att hela projektet kommit att fördröjas på ett olyckligt sätt. Jag delar Bengt Harding Olsons uppfattning om att det är viktigt att det läggs fram ett lagförslag om behandlingen av de psykiskt störda lagöverträdarna, och jag kan försäkra att jag för egen del vill verka för att lagstiftningsarbetet inte skall fördröjas ytterligare.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är ytterligare ett kapitel i en till synes oändlig följetong angående psykiskt störda lagöverträdare. Uppenbarligen finns ett behov av ett nytt påföljdssystem. Ett sådant måste förena gärningsmannens behov av vård med allmänhetens behov av samhällets skydd. Det är det bästa sättet att förebygga återfall i brottslighet, och det är till fördel för alla, särskilt presumtiva brottsoffer. Departementets handläggning är inte bara osedvanligt långdragen, vilket inte säger litet, utan också hårresande. Justitieminister Sten Wickbom utlovade 1986 att det skulle läggas fram ett förslag 1987. År 1987 utlovade justitieminister Anna-Greta Leijon att ett förslag skulle komma 1988. Gertrud Sigurdsen sade våren 1988 att ett förslag skulle komma sommaren 1988. Men ännu har inget förslag lagts fram. Nu är det sommar, men inte 1988 utan 1989. Innan svaret kom på min fråga undrade jag vad justitieministern nu skulle utlova. Svaret blev: ”inte fördröjas ytterligare”. Det tackar jag naturligtvis särskilt för. Men man måste ändå fråga om det går att lita på det beskedet. Jag hoppas att t.o.m. justitieministern förstår att det är befogat att jag hyser en viss skepsis om resultatet. Det minsta jag anser mig kunna begära är en Prot. 1988/89:122 precisering i tiden av begreppet ”inte fördröjas ytterligare”. Är det nästa år, 26 maj 1989
Sd Herr talman! Som Bengt Harding Olson vet har förhandlingarna mellan staten och landstingen avbrutits i frågan om att föra över den rättspsykiatris ka undersökningsverksamheten till landstingen. Regeringens förhoppning är att förhandlingarna skall kunna återupptas snarast, så att en lösning på organisationsfrågan inte behöver skjutas upp ytterligare. Då skapas det förutsättningar att genomföra hela reformen på området. Någon närmare precisering av när det kan ske vill jag för dagen inte göra.
Herr talman! Det är verkligen trist att det hela skall fördröjas på detta sätt. Jag är naturligtvis medveten om att det är någon sorts konflikt mellan socialdepartementet och justitiedepartementet. Men den här frågan är så angelägen att man får lov att försöka lösa den. Man har också varit nära en lösning. Efter en utfrågning i maj 1986, om jag inte missminner mig, presenterades en skiss till lösning. Vad innehöll den skissen? Det är faktiskt angeläget för oss i riksdagen att få reda på det, så att vi känner till vilken färdriktning justitieministern har tänkt sig. En lagrådsremiss har också varit nära avsändande per post eller bud. Varför stoppades den? Det är högst angeläget att vi får kännedom om justitieministerns färdriktning. Detta förhalande kommer att fördröja ikraft trädandet av den nya lagstiftningen på ett mycket olämpligt och klandervärt sätt.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om regeringen avser att genomföra en översyn av reglerna om skadestånd vid ideell skada. Svaret är ja. Regeringen har beslutat att bemyndiga mig att tillkalla en kommitté med parlamentariskt inslag för att se över reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m. Kommitténs huvuduppgifter blir att överväga om den nuvarande ersättningsnivån bör höjas, vilka ersättningsprinciper som bör tillämpas och hur normer för att bestämma ersättningen skall fastställas. Jag avser att inom kort utse ledamöter i kommittén.

Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag har lagt ner utomordentligt stor omsorg på att formulera min fråga för att någon gång få 4” höra justitieministern svara ja och inte bara nej när jag ställer frågor. Jag tackar för det ja som jag fick. Utgångspunkten är ju att kriminalitet ofta drabbar brottsoffret hårt på många olika sätt. Man blir ekonomisk drabbad genom att man förlorar ägodelar. Man drabbas praktiskt genom det arbete som krävs för att röja upp efteråt. Man måste göra anmälan till polisen och kontakta försäkringsbolaget. Det största lidandet ligger emellertid i själva kränkningen av den personliga integriteten — ofta ett lidande av psykisk art. Gällande rätt begränsar möjligheterna till att få s.k. ideellt skadestånd, dvs. för sveda, värk, lyte och men. Ersättningen skall också inkludera lidande och obehag liksom vissa olägenheter i övrigt. Riksdagen beslutade hösten 1986 om att en förbättring måste ske och om att en översyn skulle göras på initiativ av regeringen. Nu har det gått två och ett halvt år sedan dess, och regeringen har ännu inte kommit i gång med denna översyn. Jag fick här besked om att man skall utse ledamöter inom kort. Jag skulle också på den punkten vilja ha en precisering. Är det rimligt att man skall dröja två år med att ge direktiv? Är det rimligt att man skall vänta ytterligare sex månader för att kunna tillsätta en kommitté? Är frågan om brottsoffrens situation sådan att den kan betraktas som en struntfråga? Är justitieministern nöjd med denna handläggning?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder så att polisen inte hindras i sin verksamhet i vad det gäller att verkställa utvisningar på grund av tydligen alltför oklara regler. Frågan tar sikte på en händelse som nyligen utspelades i riksdagens lokaler. Polisens verksamhet hindras inte i detta avseende av de bestämmelser som nu finns. ”För att söka efter person som med laga stöd skall omhändertas får polisen bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller annat ställe som disponeras av honom. Om det finns synnerliga skäl anta att han uppehåller sig hos annan får polisen bereda sig tillträde även dit.” Några särskilda regler med avseende på riksdagen föreligger inte.

Herr talman! Jag tackar för svaret. När jag ställde min fråga riktade jag den till justitieministern, eftersom det inte fanns några skäl i världen för att ställa den till ministern för utlänningsfrågor. Under tre veckor har nu denna fråga tydligen bollats mellan olika departement innan någon velat ta itu med frågan och besvara den. Det är svårt att ställa följdfrågor till ett statsråd som egentligen inte har med saken Prot. 1988/89:122 att göra. 26 maj 1989 Låt mig ändå säga att jag i och för sig inte kan ställa frågor till talmannen, som till viss del är orsak till denna händelse, då en person som bröt mot gällande lag fick en tillfällig asyl i riksdagens lokaler. Det är anmärkningsvärt att riksdagsledamöter som är medlemmar i Sveriges lagstiftande församling struntar i de beslut som fattats i denna kammare. Herr talman! Jag vill därför fråga: Kan inte vi som är ledamöter av denna kammare följa fattade beslut, hur kan vi då begära att Svensson på gatan skall göra det? Jag skall inte ställa fler följdfrågor, men jag vill dock uttrycka en liten önskan om att det skulle vara passande om det citat ur polislagen som statsrådet anförde kunde sättas upp för allmän kännedom i samtliga partiers korridorer.
Herr talman! Det är riktigt att det kan diskuteras vem som skulle svara på den här frågan. Å andra sidan är jag helt övertygad om att oavsett vilket statsråd som hade svarat, hade det enkla svaret blivit just det citat ur polislagen som jag nyss läste upp. Även frågeställaren är uppenbarligen inne på att detta också i hög grad är en fråga för riksdagen själv att diskutera. Förslaget som Sten Andersson i Malmö framförde vore mig fjärran att kommentera. Det är i hög grad en fråga för riksdagen själv.

Herr talman! Det är helt klart att detta är en fråga för riksdagen. Jag tror också att det är en allmän principiell fråga, där mer än en människa utanför detta hus har undrat över hur ledamöterna av denna kammare har kunnat agera på det sätt som man har gjort. Fru statsråd! Det är ju så att man ställer en fråga till det statsråd som man tror handlägger de ärenden som det gäller inom området. Jag trodde att polisens rättigheter och skyldigheter var en angelägenhet för antingen justitieministern eller civilminister Bengt K Å Johansson. Men nu var det tyvärr inte så. Jag vill än en gång säga att jag hoppas att det sätts upp ett anslag med citatet ur polislagen i riksdagens lokaler, så att vi vet vad vi har att rätta oss efter.
Herr talman! Lars Ernestam har frågat socialministern om han i framtiden generellt skall undanta personer som uppnått pensionsåldern från statliga uppdrag som ordförande eller vice ordförande i nämnder som utses av regeringen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Svaret på Lars Ernestams fråga är nej. Från principiell synpunkt är det väsentligt att inga övre åldersgränser gäller för offentliga uppdrag. Jag vill erinra om att regeringen 1980 utfärdat en förordning om förbud mot åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning m.m. Förbudet gäller också statliga uppdrag. När det gäller personer som inte bara uppnått pensionsåldern utan under en kommande mandatperiod även passerar 70-årsgränsen får en bedömning göras i varje enskilt fall om ett omförordnande bör ske. Då Lars Ernestam, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Ylva Annerstedt i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag får tacka civilministern för svaret, som jag tycker är något tveeggat. Bakgrunden till frågan är de signaler som kommit från flera håll om att riksförsäkringsverket fått instruktioner från regeringen om att det inte kommer att utses några ordförande eller vice ordförande som fyller 70 år under mandatperioden. Denna inställning är något märklig med tanke på att vi nu har tagit bort den s.k. 70-årsregeln t.ex. för nämndemän. Så sent som i november förra året behandlade konstitutionsutskottet en motion som tog upp frågan om åldersgränser för ledamöter i taxeringsnämnderna. Konstitutionsutskottet hänvisade då till att åldersgränserna för nämndemän och för ledamöter av domkapitlet var borttagna samt att det inte fanns något förslag om åldersgränser för ledamöter i de nya skattenämnderna. Nu visar det sig att regeringen tydligen går tvärtemot den utveckling som sker på detta område. Hälsa och aktivitet är helt individuellt. Vi anser det tokigt att en politiskt aktiv person plötsligt skall vara diskvalificerad för medborgerligt arbete bara för att hon eller han råkar fylla 70 år. Nu säger civilministern i svaret att det skall göras en bedömning i varje enskilt fall huruvida ett omförordnande bör ske. Då vill jag fråga: Vilka konkreta åtgärder tänker civilministern vidta för att undanröja de signaler som riksförsäkringsverket anser sig ha fått om att inte någon som har fyllt eller skall fylla 70 år under mandatperioden kan komma i fråga som ordförande eller vice ordförande i dessa nämnder?
Herr talman! Jag förstår inte riktigt hur Ylva Annerstedt kan beteckna svaret som tveeggat. Mitt svar var nej, och det är väldigt entydigt. När det gäller bakgrunden till frågan är det möjligt att den har varit litet oklar för frågeställaren. Det som uppenbarligen har föranlett frågan är att det har framställts som om det skulle ha gått ut direktiv om att ingen skall utses efter 70 års ålder. Det är inte korrekt. Riksförsäkringsverket har hört sig för om hur man skall förfara om en ordförande eller vice ordförande uppnår 70 års ålder under förordnandeperioden. Verket fick då svaret att man i så fall vill ha ytterligare ett namnförslag, så att man kan välja mellan den som har passerat 70-årsgränsen eller kommer att göra det och en yngre kandidat. Det — Prot. 1988/89:122 tycker jag är ett riktigt och bra förfarande. Det har således inte gått ut något 26 maj 1989
Ik T e gijene. Herr talman! Det svaret får man inte när man talar med de personer som har att utse dessa poster. Man får då beskedet att det inte kan komma i fråga att utse någon som har fyllt 70 år. Vi för vår del anser att det är helt fel. Jag skulle då vilja ha ett besked från civilministern om vilka åtgärder civilministern tänker vidta för att undanröja de tveksamheter och missuppfattningar som helt uppenbart råder hos riksförsäkringsverket.
Herr talman! Det finns inga tvetydigheter. Mitt svar är entydigt. Det finns en förordning om att åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning inte skall förekomma.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om regeringen överväger att använda affärstidslagstiftningen som ett instrument för att underlätta rekryteringen av personal till den offentliga sektorn. Svaret är nej.
Herr talman! Jag får tacka civilministern för svaret. Det var i alla fall ett klart besked. Bakgrunden är, vilket framkommer i min fråga, det märkliga uttalande som har gjorts av det socialdemokratiska socialborgarrådet i Stockholm om att ett stopp för de fria affärstiderna skulle ge personal till vården. Folkpartiet har vid en lång rad tillfällen poängterat att de fria affärstiderna måste vara kvar. Med de förändringar som vårt samhälle har gått igenom är det nödvändigt att man kan handla på lördagar och söndagar. När skall annars familjer med en eller två heltidsarbetande föräldrar kunna handla? Skall det ske på hemvägen från dagis kl. 19 med två trötta och hungriga småbarn? Det är naturligtvis fullständigt orimligt. Det är dessa familjer som drabbas om affärerna tvingas minska sitt öppethållande. Drabbas gör också de som i dag arbetar på lördagar och söndagar och inte kan arbeta på andra tider. De som nu arbetar i handeln gör det därför att de tycker om det och för att tiderna passar dem. Om de ville arbeta i vården, skulle de redan göra det. I inledningsanförandet vid Landstingsförbundets kongress i Malmö sade civilministern så här om sin egen och regeringens uppgifter i fortsättningen: 51 Prot. 1988/89:122 ”Den andra stora uppgiften är att på olika sätt fördjupa medborgarrollen, att bli mer lyhörda för medborgarnas behov och önskemål, att lyfta fram valfriheten och skapa system som bättre motsvarar morgondagens krav på delaktighet och demokratiskt inflytande.” Jag får tolka civilministerns svar så att detta också gäller handelns konsumenter.
Herr talman! Frågan gällde rekrytering av personal till den offentliga sektorn. Jag har svarat på den frågan. Ylva Annerstedt vill nu diskutera affärstidslagstiftningen. Jag tycker att det är respektabelt att socialborgarrådet i Stockholm funderar över hur man skall kunna rekrytera och behålla personal i den offentliga sektorn. Det är en mycket svår situation i Stockholm, och även i Stockholms län. Jag tycker inte att detta är en framkomlig väg, men jag är beredd att diskutera olika vägar. Regeringen lade för sin del i kompletteringspropositionen ganska nyligen fram förslag som är ägnade att påverka situationen. Det föreslås att man skall ha olika avgifter på den privata tjänstesektorn och den kommunala sektorn. Det är ett sätt att försöka påverka situationen. Enligt min mening har den privata tjänstesektorn tagit till sig för stor del av de befintliga personalresurserna. Det här är en viktig fråga som handlar om den offentliga sektorns personalförsörjning.
Herr talman! Den modell som civilministern nu diskuterar — nämligen att man skall lägga straffskatt på de privata arbetsgivarna — har vi från folkpartiet klart avvisat. Jag skulle dock önska att civilministern vidarebefordrade de övriga förslag till hur man skall förbättra personalrekryteringen i den offentliga sektorn som civilministern redovisade i Malmö. Han sade då nämligen att man inom den offentliga sektorn bör bedriva en bättre personalpolitik, man skall se till att behålla den personal som redan finns och man måste ta bort alla de deltidsanställningar som t.ex. finns inom sjukvården.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det växande antalet s.k. orena revisionsrapporter i statsförvaltningen. RRV granskar årligen ca 350 myndighetsbokslut. Sedan år 1986, när RRV tog över hela ansvaret för den statliga redovisningsrevisionen, har antalet orena revisionsberättelser legat på ca 15 per år. I de flesta fall rättar myndigheterna själva till de brister som finns. Prot. 1988/89:122 I andra fall har regeringen tagit initiativ till särskilda utredningar för att 26 maj 1989 | rätta till uppkomna brister. Om påtalade brister i Jag vill för egen del deklarera att en revisionsberättelse som pekar på i ; a s kv - ik ä =E 3 fr medelsförvaltningen | allvarliga brister i medelsförvaltningen givetvis inte bör få bli liggande utan : ; A hos statliga myndigåtgärd.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Jag tycker att det är bra, men otillräckligt. Det är bra att statsrådet klart deklarerar att sådana här revisionsberättelser måste följas upp med åtgärder. Jag tror dock att det i första hand bygger på en felaktig verklighetsbild. De jag har talat med i riksförsäkringsverket har nämligen bilden att problemen med medelsförvaltningen i statsförvaltningen har ökat. Det är litet svårt att göra en jämförelse eftersom systemet ändrades 1986, men allt tyder på att antalet orena revisionsberättelser har ökat. Begreppet ansvarsfrihet existerar inte i statsförvaltningen. Det är dock helt klart att skulle sådana här revisionsberättelser förekomma i privata företag, skulle det i många fall leda till att styrelserna inte fick ansvarsfrihet. Jag tycker att detta tyder på att regeringen måste ta ett större ansvar i dessa fall och utöva regeringsmakten starkare. Man måste se till att de ämbetsverk som i vissa fall år efter år negligerar revisionsanmärkningar verkligen vidtar åtgärder med anledning av anmärkningarna. Jag tror också att problemen måste åtgärdas på ett annat sätt, nämligen genom att tillgången på kvalificerade ekonomer måste bli större i statsförvaltningen. I en revisionsberättelse för rikspolisstyrelsen påpekar RRV just att resurserna för den ekonomiska förvaltningen måste förstärkas både kvantitativt och kvalitativt. Jag vill gärna fråga civilministern om han delar den bedömningen att vi utöver de insatser som nämns i svaret också måste åtgärda själva medelsförvaltningen i de olika myndigheterna.
Herr talman! Jag tänkte först att jag skulle spara riksdagen tid genom att inte läsa upp hela svaret; det var onödigt långt. Men där finns vissa synpunkter som hör till bilden och som jag gärna vill anföra. Jag tror inte att Lars Leijonborg och jag har olika syn på detta. Det är oerhört viktigt att den revisionsverksamhet som bedrivs på RRV också följs upp när det kommer till åtgärdssidan. Jag tycker att det är bra att RRV ägnar detta ett betydande intresse och följer upp de revisionsrapporter man avlämnar, förutom att vi i regeringskansliet och även myndigheterna skall göra det. Jag vill peka på att det pågår ett betydande utvecklingsarbete inom statsförvaltningen när det gäller budgetprocessen och medelsförvaltningen. Detta syftar till att vi skall få en effektivare medelsförvaltning och verksamhet när det gäller budget och ekonomi. Vid ett regeringssammanträde i går antog regeringen direktiv till en översyn av redovisningsrevisionen. Där skall bl.a. tas upp frågan om att förbättra kontrollen av myndigheterna och att utveckla dialogen mellan redovisningsrevisionen och regeringskansliet. Vi behöver t.ex. gå igenom vid 53 vilken tidpunkt revisionsberättelsen skall avlämnas och till vem och vilka, så att man kan få en bättre överensstämmelse mellan de synpunkter som finns däri och det regeringen anför i t.ex. budgetpropositionen inför riksdagen, så att man därvid kan kommentera bl.a. de rapporter som RRV lämnar.
Herr talman! I en revisionsberättelse för bostadsstyrelsen sägs: ”I likhet med vad som anförts i revisionsberättelserna för de senaste sju åren har den interna kontrollen i bostadsverkets system och rutiner för låneoch bidragshantering p g a resursbrist även under 1987/88 varit behäftad med väsentliga brister. Detta har medfört att respektive anslag för bl a räntebidrag i många fall och med ansenliga belopp har ianspråktagits på felaktiga grunder.” — Jag vill påpeka att det här rör en verksamhet med miljardomsättning. Det handlar alltså om mycket stora belopp. Det civilministern anför är bra. Jag tror dock att det därutöver är nödvändigt att både se över de ekonomiska rutinerna i ämbetsverken och se till att ämbetsverken får de resurser som behövs för att på ett kvalificerat sätt handha de mycket stora belopp som ämbetsverken nu hanterar.
Herr talman! Det kan i vissa enstaka fall gälla resurser. Men i allmänhet gäller det nog i första hand att man är uppmärksam på de synpunkter RRV kommer med och att man vidtar erforderliga åtgärder. Jag åtar mig naturligtvis, såsom bevakare av den statliga redovisningsrevisionen, att se till att det sker på ett bra sätt, i den utsträckning jag kan påverka.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat hur regeringen avser garantera berörda småföretagare utkomstmöjligheter vid ”temporär rullande elavstängning”. En vägledande princip för regeringens arbete är att vårt energisystem skall kännetecknas av en säker tillförsel. Detta gäller både energi och effekt. Situationen i Sverige är för närvarande mycket god vad gäller tillgång på energi och god vad gäller tillgång på effekt. Kraftindustrin gör själv bedömningen, att även om vi åter skulle få ett extremt väderläge, som det som rådde i januari 1987, kommer elbelastningen att kunna klaras utan bortkopplingar eller ransoneringar. Skulle effektbrist trots allt uppträda har kraftföretagen lagt upp en rutin, benämnd roterande bortkoppling. Avsikten med rutinen är att vid akut effektbrist vidmakthålla effektbalansen, så att inte storkraftnätet slås ut. Rent praktiskt går det till så att vissa geografiska områden kopplas bort från nätet under ett par timmar. Därefter kommer kraften tillbaka till dessa områden, samtidigt som andra områden kopplas bort för några timmar. På Prot. 1988/89:122 detta sätt håller man på tills effektbristen upphört. Roterande bortkoppling 26 maj 1989 har hittills inte behövt tillgripas i Sverige. Går vi sedan över till regionala och lokala effektbristsituationer, som t.ex. kan uppstå till följd av fel i överföringsnätet, bör det nämnas att det i vår nuvarande ellag inte nämns något om leveransskyldighet vid en bristsituation. I stället får elleverantören i sådana fall grunda sig på de av Svenska elverksföreningen och konsumentverket gemensamt utarbetade allmänna bestämmelserna. I dessa sägs att kraftleverantören i händelse av energioch effektbrist får fördela tillgänglig kraft mellan sina abonnenter. Miljöoch energidepartementet har inlett en brett upplagd översyn av ellagstiftningen för att bl.a. komplettera den i fråga om störningsberedskap. Småföretagare med verksamheten förlagd till den egna bostaden kommer i och för sig att påverkas av bristsituationen i samma utsträckning som hushåll och övriga elabonnenter i bostadsområdena. Det är emellertid ytterst osannolikt att en bristsituation skall uppstå.

Herr talman! Jag får tacka miljöoch energiministern för svaret. Det är ganska uppmuntrande just nu, med den situation vi har. Men en bristsituation kan uppstå. Det är klart att man blir orolig om man tjänar sitt levebröd i bostaden. Jag tycker kanske att det, när man från Vattenfall föreslår en åtgärd av detta slag, endast visar att man inte har särskilt mycket aning om hur verkligheten ser ut i dag. Ganska många av landets småföretagare har sin verksamhet förlagd i anslutning till den egna bostaden. Det kan vara i källaren, i garaget eller i ett rum i anslutning till själva bostaden. Människor som har lyssnat till de senaste årens uppmaningar om att starta eget har nu sin verksamhet hemma. Hur skall de sköta sitt jobb om detta förslag förverkligas? Det är klart att de är oroliga. En åtgärd av detta slag har ytterligare en effekt. Den slår extra hårt mot kvinnor, eftersom kvinnor startar eget i hemmet i mycket större utsträckning än män. Det kan tyckas att ett par timmars bortkoppling, som ministern redovisade, inte skulle betyda så mycket. Men med t.ex. den datorisering vi nu upplever blir det fullständigt förödande. Ganska många kvinnor har t.ex. bokföringsbyråer hemma och sköter allting med dator. Det skulle alltså få mycket förödande konsekvenser. Jag konstaterar också att ministern redovisar att man har inlett en brett upplagd översyn av ellagstiftningen. Man skall bl.a. komplettera den i fråga om störningsberedskap. Jag skulle gärna vilja ha ett besked från ministern om att man i denna översyn också tar med möjligheten att skydda småföretagare för denna typ av ingrepp.
Herr talman! Självfallet kommer så att ske. I själva verket angav jag redan i mitt svar att ett av syftena med den nu inledda översynen är att försöka hitta goda lösningar på denna typ av problem, inte minst mot bakgrund av det som Ylva Annerstedt talar om, nämligen datoriseringen. Jag vill jämföra det vi nu talar om med de insatser som gjordes särskilt med 55 tanke på jordbrukarna med anledning av de erfarenheter vi gjorde i samband med den stora störningen vintern 1983. Vi gjorde ganska många goda erfarenheter då. Då införde man ett system med reservaggregat i organiserat samarbete med jordbrukarnas egna organisationer. Jag skall inte gå för långt in på detaljerna här. Jag tror nämligen att man måste söka andra tekniska lösningar. Men detta är hanterbara problem, som vi självfallet tar allvarligt på. Vi kommer att eftersträva att hitta lösningar på dem. Får jag till sist säga, herr talman, att det paradoxalt nog är på det sättet att den mycket ambitiösa beredskap som kraftföretagen har — vi har t.o.m. förberett ett system för en situation som sannolikt inte kommer att inträffa — nog i onödan har skapat oro hos en del människor. Jag hoppas att Ylva Annerstedt hjälper mig att lugna de människor som är berörda.
Herr talman! Jag är mycket glad för det mycket positiva svar som Birgitta Dahl har lämnat. Jag undrar emellertid om det är möjligt att lämna en tidsplan för denna översyn. Är resultaten nära förestående eller måste vi vänta länge på att översynen skall bli färdig?

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig när regeringen tänker föreslå ändringar av rådande ordning där tillsynsmyndigheterna accepterar att den som utövar miljöfarlig verksamhet själv sköter mätningar av utsläppen. Hon har som exempel nämnt att företaget Neste Oxo, som under hösten 1986 överskred sina utsläppsgränser, inte kunnat överbevisas om brott därför att mätutrustningen varit dålig. Jag får inte uttala mig om förhållandena i det enskilda fallet, eftersom de straffrättsliga frågorna avgörs av åklagare och domstolar. När det gäller kontrollen av miljöfarlig verksamhet har reglerna nyligen ändrats i syfte att skärpa och effektivisera tillsynen, och ytterligare ändringar träder i kraft den 1 juli i år. Jag vill därför svara Annika Åhnberg genom att redogöra för regelsystemet och för de ändringar som genomförts och kommer att genomföras. Miljöskyddslagens regler innebär att den som utövar miljöfarlig verksamhet är skyldig att anpassa verksamheten till miljöskyddslagens krav. Det är hans skyldighet att se till att han iakttar tillåtlighetsreglerna och övriga villkor för verksamheten. Ett sådant ansvar medför att han måste bygga upp en egenkontroll i tillräcklig omfattning. Han är också skyldig att lämna uppgifter om verksamheten till tillsynsmyndigheterna. Det strider därför inte mot miljöskyddslagens bestämmelser att den som utövar miljöfarlig verksamhet själv kontrollerar verksamheten och lämnar rapport till tillsynsmyn digheterna om kontrollen. En sådan ordning står inte heller i motsatsställning till en aktiv myndighetstillsyn. En effektiv egenkontroll förutsätter att det finns ett kontrollprogram som närmare reglerar hur kontrollen skall utövas. Därför infördes år 1987 en ny regel i miljöskyddslagen om att tillsynsmyndigheten om det behövs skall meddela föreläggande om undersökningar och kontroll enligt ett kontrollprogram. Det är också straffbart enligt miljöskyddslagen att inte följa vad som föreskrivs i ett kontrollprogram och att lämna oriktiga uppgifter till tillsynsmyndigheterna. Den 1 juli i år skärps reglerna om egenkontrollen. Enligt en ny bestämmelse i miljöskyddslagen är den som utövar miljöfarlig verksamhet skyldig att utöva kontroll av verksamheten. Om det finns tillstånd till verksamheten, måste han också varje år lämna in en särskild miljörapport till tillsynsmyndigheten. Till slut vill jag nämna att en parlamentarisk utredning nu skall se över hela miljöskyddslagstiftningen. Då Annika Åhnberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Ylva Johansson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret på Annika Åhnbergs fråga. Frågan gäller hur miljötillsynen skall fungera. Jag tror, liksom Birgitta Dahl, att vi måste acceptera en hög grad av självkontroll i företagen, annars får vi en fullkomligt ohanterlig kontrollbyråkrati. Men denna självkontroll ute på företagen måste ju sedan i sin tur kunna kontrolleras av samhället. I det aktuella fallet har koncessionsnämnden angett villkor för verksamheten som gjort det omöjligt att i efterhand juridiskt komma åt företaget. Neste Oxo tillverkar råvaror för polyesterindustrin, en verksamhet som i alla sina led innebär stora miljöproblem. Koncessionsnämnden tillät Neste Oxo att överskrida den tillåtna nivån för utsläpp av kolväten under högst fem timmar i sträck. Under en lång period hösten 1986 visade mätinstrumenten på alldeles för höga halter av kolväten. Länsstyrelsen polisanmälde då företaget. Men det har nu blivit klart att det inte blir något åtal. Anledningen är att mätinstrumenten endast registrerar utsläppen momentant och inte kontinuerligt. Det kunde alltså inte bevisas att utsläppen var för höga hela tiden utan endast vid de tidpunkter då värdena avlästes. Dessutom var mätutrustningen otillförlitlig och behäftad med stor osäkerhet vid varje mätning. Jag förutsätter att de skärpningar av reglerna för egenkontrollen som statsrådet nämner kommer att innebära att möjligheterna att i efterhand åtala företag som överskrider de tillåtna gränserna säkras. Jag hoppas att vi i fortsättningen skall slippa sådana situationer som den med Neste Oxos otillräckligt kontrollerade kolväteutsläpp. Det får naturligtvis inte vara möjligt för företag att slippa undan åtal genom att använda en dålig mätteknik. Jag skulle dessutom önska att sådana kontrollinstrument användes som omedelbart larmar eller avbryter processen vid för stora utsläpp.
Herr talman! Jag vill understryka att jag fortfarande inte uttalar mig om det enskilda fall som jag enligt grundlagen inte har rätt att uttala mig om. Det är just det förhållandet att många tillstånd, villkor och kontrollprogram har varit för otydliga för att man i praktiken skall kunna följa upp kontrollen från myndigheternas och domstolarnas sida som har lett till de skärpningar i lagen och dess tillämpningar som är följden av förra årets riksdagsbeslut med anledning av regeringens miljöpolitiska proposition. Självklart är det meningen att detta också skall tillämpas i praktiken. Och vi har som väl är redan börjat se en förbättring. Det är också den här inställningen som ligger bakom den allmänna översynen i parlamentarisk form av miljölagstiftningen som nu kommer i gång.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en offentlig vetenskaplig granskning kommer till stånd angående Forsmarkslagret. Denna frågeställning har tidigare varit föremål för behandling i riksdagen och är så även under årets riksmöte. I näringsutskottets betänkande 1987/88:40, s. 66, finns en redogörelse för den prövning som föregått de beslut som lett fram till att Forsmarkslagret tagits i drift. Just den typ av redovisning som Gudrun Schyman efterlyser har regeringen bemödat sig om att ta fram. Myndigheterna har i sin granskning av underlagsmaterialet anlitat utomstående experter. Besluten i olika instanser har föregåtts av ett omfattande remissförfarande. Kärnkraftinspektionens och strålskyddsinstitutets granskning finns dokumenterade i särskilda rapporter. Regeringen har i sina beslut betonat att en eventuell förslutning av förvaret inte får ske utan regeringens tillstånd. Jag gör ingen annan bedömning än den riksdagen tidigare kommit fram till, nämligen att frågan om anläggningens tillkomst har noggrant och på ett omfattande sätt prövats i vederbörlig ordning. Prövningen har — vilket jag särskilt vill framhålla för Gudrun Schyman — varit offentlig.

Herr talman! Jag ber att få tacka Birgitta Dahl för svaret. Jag antar att även Birgitta Dahl har läst det upprop som jag refererade till i min fråga. Jag antar också att Birgitta Dahl har sett vilken massiv opinion av mycket kunniga miljöoch naturintresserade personer som står bakom det, en ovanligt bred samling faktiskt med en sällsynt enighet i denna fråga. I uppropet sägs det att oavsett om man är för eller emot kärnkraft måste man vara överens om att avfallet skall förvaras på bästa möjliga sätt. Birgitta Dahl hänvisade till en mängd utredningar som har gjorts. Men parallellt med de beslut som har fattats och parallellt med de utredningar som har sagts gälla för expertutlåtanden och liknande finns det hela tiden en kritik från utomstående experter. Och den kritiken har, såvitt jag förstår, växt under den senaste tiden. När en så bred opinion och så många oberoende och kunniga experter på detta område ställer sig upp och uttalar sig kritiskt finns det behov av den här typen av offentligt förhör om Forsmarkslagret. Om nu Birgitta Dahl är så säker på att de beslut som har fattats är de riktiga, vad finns det då att förlora på ett förhör?
Herr talman! Självfallet har jag läst uppropet, eftersom det har skickats till mig också. Jag kan bara konstatera att jag, med all den respekt jag har för de organisationer som finns här, inte delar deras uppfattning. Jag välkomnar en diskussion. Den är nödvändig i sådana här svåra frågor, det behövs en kritisk granskning hela tiden. Samtidigt vill jag påminna Gudrun Schyman om någonting som är väldigt viktigt, nämligen att vi icke bidrar till att skapa en föreställning om att de myndigheter som är satta att granska säkerheten i de här mycket allvarliga frågorna icke skulle drivas av oväld. Vi får icke underkänna dem, diskreditera dem genom oöverlagda påståenden. Jag har den största respekt för kärnkraftinspektionens och strålskyddsinstitutets oväld. De har dessutom i arbetet just med dessa frågor på ett alldeles ovanligt sätt inbjudit till yttranden från en rad fristående experter. Det är väldigt viktigt att de skyddas mot att på olika sätt få sin auktoritet försämrad, särskilt eftersom det icke till någon del är befogat.
Herr talman! Jag tycker att det sista Birgitta Dahl sade lät litet oroväckande. För mig låter det ungefär som att man skall lägga munkavle på de organisationer som nu har uttalat sig kritiskt och på de experter som uttalar sig kritiskt. Det finns dess värre när det gäller kärnkraftsfrågan och hela den nukleära frågan en genomgående trend att man vill lägga munkavle på de experter som vågar vara kritiska. Det finns en rad exempel som vi har uppmärksammat inom både miljörörelsen och energirörelsen. Det är ingen rolig utveckling, tycker jag. Jag kan inte förstå annat än att det bästa sättet att få respekt för dessa myndigheter från offentligheten och från allmänheten är att ha så stor öppenhet i diskussionen som möjligt och att mötas i ett åsiktsutbyte utan fördomar från vare sig den ena eller den andra sidan. Det är bara detta man begär.
Herr talman! Det är inte sant, som Gudrun Schyman säger, att man försöker lägga munkavle på någon. Vad jag vänder mig emot är att vi skulle ha en politisk överprövning i någon form av säkerhetsmyndigheternas beslut. Det skulle vara någonting ytterligt farligt. Jag kommer att värna om dessa myndigheters integritet med all den kraft jag har.
Herr talman! Jag menar inte, Birgitta Dahl, att vi skall ha en politisk överprövning av de beslut som har fattats. Men jag menar att man måste vara på det klara med att de beslut som har fattats är riktiga och att beslutsunderlagen är fullständigt korrekta. Det råder inte enighet om detta i dessa frågor. Eftersom det är så viktiga frågor med så långtgående konsekvenser för så många människor, måste man vara otroligt aktsam. Det tror jag faktiskt vi är överens om, Birgitta Dahl och jag. Då tycker jag att man måste se till att också tillfredsställa den oroliga delen av opinionen. Det många är väldigt oroliga över är t.ex. att detta är en prototyp i full skala. Försök har aldrig tidigare gjorts. Det är en sak som många känner sig starkt oroade över. Och det finns väl all anledning att göra det. De flesta andra stora industriprojekt brukar man faktiskt testa först och se om de verkligen håller. Det har man inte gjort här.
Herr talman! Den här anläggningen är faktiskt föremål för en fortlöpande mycket sträng tillsyn. Den är inte lämnad att fungera för sig själv. Som jag sade i mitt svar får icke en slutgiltig anslutning och andra typer av slutliga åtgärder vidtas utan en ny särskild prövning. Det är inte ens självklart att man kommer att försluta den för alltid när den en gång kommer att vara fullt utnyttjad, utan man förser den kanske med en kontinuerlig övervakning även därefter.
Herr talman! Jag förstår att man inte har kunnat ta slutgiltig ställning till hur den slutgiltigt skall se ut, eftersom det fortfarande finns så många frågetecken kvar. Vi som är oroliga över att den här anläggningen ändå kommer att tas i bruk på det sätt som här förespeglats vill att man är på det klara med hur den kommer att se ut i slutändan, innan man börjar i första ändan. Jag tycker att det är en ganska rimlig begäran. Man skall veta var flygplanet skall landa, innan man sätter sig i det. Det har vi hävdat inom kärnkraftsmotståndsrörelsen hela tiden. Det har visat sig att vi faktiskt hade rätt från början. Vi kommer att få rätt även i det här fallet. Med tanke på de massiva erfarenheter som har gjorts borde man hejda sig.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad regeringen tänker göra för att inte ytterligare dumpning av fosforbomber skall ske i Östersjön. Som Annika Åhnberg själv påpekat utgör den dumpade fosformängden ett mycket litet tillskott jämfört med övriga källor, varför problemet i första hand inte kan betraktas som ett närsaltsproblem. Däremot finns det självklart en rad andra problem förknippade med dumpningen. Miljöfrågor beträffande Östersjön regleras mellan Östersjöländerna i den s.k. Helsingforskonventionen. Samtliga Östersjöns strandstater är medlemmar i konventionen. Dumpning av annat än muddermassor i de vatten som omfattas av konventionen är förbjuden. Vid dumpning av muddermassor måste tillstånd ha meddelats av den lokala tillståndsgivande myndigheten. Dock omfattas inte medlemsländernas inre farvatten av konventionen. I det nu föreliggande ärendet har, enligt uppgift från Helsingforskommissionens sekretariat, med största sannolikhet dumpningen skett på det som benämns inre farvatten. Det är dessutom möjligt att dumpningen skett av misstag och i strid mot gällande lokala bestämmelser. Frågan utreds för närvarande inom Sovjetunionen. Dumpningen har i dagarna diskuterats inom ramen för Helsingforskommissionen och kommer vidare att diskuteras vid ett möte i juni, då sekretariatet träffar ordföranden för kommissionen samt de olika ordförandena för kommissionens samtliga kommittéer. Därefter kommer regeringen att ta ställning till behovet av ett eventuellt särskilt agerande från Sveriges sida. Förutom mot bakgrund av vad som stadgas i Helsingforskonventionen, kan ett agerande ske med stöd av det avtal om miljösamarbete som nyligen upprättats mellan Sverige och Sovjetunionen. Möjligheten att ta upp frågan med Sovjetunionen kommer att finnas i samband med min resa längs den baltiska kusten i höst, tillsammans med den sovjetiske miljöministern. Då Annika Åhnberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Ylva Johansson i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöoch energiministern för svaret på Annika Åhnbergs fråga. Som redan sagts är det inte mängden fosfor som i första hand föranlett frågan. De sovjetiska bombernas 20 ton fosfor är bara en bråkdel av den mängd fosfor som varje år släpps ut i Östersjön. Men jag menar att det är principiellt viktigt att reagera mot att haven används som en soptipp, där man kan bli av med en mängd problem som man inte vill veta av. Även om dumpningen skett i Sovjetunionens inre farvatten och även om Sovjetunionen säkert har problem med att kontrollera sin egen militärs agerande, flyter fosfor med ytvattnet så att svenska fiskare på t.ex. Gotland blivit oroade. Miljöproblemens lösning kräver naturligtvis internationellt samarbete, och jag kan bara önska att det skulle handla litet mindre om ord och litet mer om konkret handling. Herr talman! Jag är mycket nöjd med statsrådets svar, och jag är glad att Birgitta Dahl, såsom jag tolkar svaret, kommer att ta upp frågan med Sovjetunionen.

Herr talman! Karin Starrin har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka behandlingskapaciteten för miljöfarligt avfall. Det är en aktuell och viktig fråga som Karin Starrin tar upp. Bristen på behandlingskapacitet för det miljöfarliga avfallet är ett stort och synnerligen allvarligt problem. Regeringen inbjöd i mitten av mars övriga riksdagspartier till en överläggning med miljövårdsberedningen för att diskutera denna och flera andra svåra avfallsfrågor. Jag nämnde där inledningsvis att frågorna rörande det miljöfarliga avfallet har diskuterats relativt litet i förhållande till övriga avfallsproblem. Det gäller såväl behandlingskapacitet som utrymmen för lagring och kontroll över mängder och flöden. Jag upplevde vid mötet en öppen och positiv attityd till att finna en rikstäckande lösning på detta komplexa problem. För att på lång sikt komma till rätta med problemet att ha en tillräcklig behandlingskapacitet gäller det naturligtvis i första hand att minska mängden miljöfarligt avfall som behöver omhändertas. Det sker både genom att mängden och farligheten hos avfallet minskar. Detta innebär en del omställningar inom industrin, och här måste producentansvaret i fortsättningen spela en mer avgörande roll. När det gäller den akuta behandlingsbristen, som frågan avser, måste kapaciteten ökas. Lokaliseringen av en utbyggnad är här det stora problemet. Enligt vad jag har fått uppgifter om har det inom SAKAB förberetts en kapacitetsökning. Men man kommer inte längre förrän lokaliseringsfrågan är löst. SAKAB har anmält detta till regeringen. Regeringen kommer att ge en särskild utredningsman i uppdrag att lämna förslag till en lösning på lokaliseringen av en framtida utbyggd behandlingskapacitet för miljöfarligt avfall. Frågan skall behandlas snarast möjligt, så att de överhängande problemen kan lösas. Till sist vill jag nämna att frågorna kring det miljöfarliga avfallet ingår i regeringskansliets pågående arbete med en översyn av avfallshanteringen i stort. En viktig del i detta arbete är det förslag till ändring i renhållningslagen som har presenterats i en departementspromemoria, som gick ut på remiss i onsdags. Enligt förslaget läggs ansvaret för all avfallshantering på kommunerna.

Herr talman! Jag tackar dels för i går, dels för detta svar. Vi befinner oss i en krissituation. Det svar som jag har fått i dag av miljöoch energiministern kan tolkas som ett instämmande på den punkten vad gäller mängden miljöfarligt avfall, som bara ökar. Har vi egentligen något system i dag som klarar det miljöfarliga avfallet? I den ena rapporten efter den andra kan man ju läsa att SAKAB inte har resurser när det gäller att ta hand om det miljöfarliga avfallet. Dessutom kan man läsa att lösningen på problemet är att exportera miljöfarligt avfall, gift. Jag vill mot den bakgrunden fråga om miljöministern är till freds med det hanteringssätt som SAKAB tvingas tillämpa. Självfallet är det riktigt att lösningen på lång sikt är att minimera mängden = Prot. 1988/89:122 miljöfarligt avfall. Vidare måste avfallet bli mindre farligt. Men det här tar 26 maj 1989 vidta när det gäller att förmå producenterna att minska mängden miljöfarligt citeten för miljöfarligt avfall? avfall Jag är en aning oroad över en departementspromemoria som jag kunde ta del av via ett pressmeddelande i går. Enligt departementspromemorian är lösningen kanske att kommunerna får totalansvaret i detta sammanhang. Men har kommunerna verkligen kapacitet och kunskaper för att klara hela hanteringen? Det kan ju klart konstateras att SAKAB har misslyckats med den uppgiften.
Herr talman! För det första vill jag som ett konkret exempel på vad jag gör för att dels minska mängden avfall, dels göra avfallet mindre farligt anföra att jag började min arbetsdag tidigt i morse med att träffa representanter för förpackningsbranschen och bryggeribranschen för att diskutera dessa frågor. Det var inte första gången som vi träffades. Vid ett tidigare tillfälle fick dessa personer en hemläxa av mig, som de inte riktigt klarade av vare sig när det gäller att åta sig att få bort miljöfarliga komponenter eller när det gäller att presentera en strategi för hur man skulle minska mängden onödiga förpackningar. De har därför fått en ny hemläxa till i augusti. För det andra vill jag säga att jag tycker att nuvarande situation är mycket otillfredsställande. Det är inte självklart att mängden miljöfarligt avfall totalt sett är större nu än den var tidigare. Det är bara så, att vi i dag har mer kunskaper. Dessutom samlas mera avfall in. Det är därför som t.ex. SAKAB inte klarar av att ta hand om det avfall som samlas in. Fortfarande har vi inte tillräcklig kontroll över denna hantering. Man räknar med att ungefär en femtedel av det avfall som årligen uppstår försvinner på felaktiga vägar. Tanken med att ge kommunerna ett helhetsansvar är inte att det i varje kommun skall finnas en behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall, utan tanken är att skapa ett helhetsansvar ute bland användarna. Avfallet måste ju samlas upp på ett säkert sätt och transporteras till den som på ett ansvarsfullt och acceptabelt sätt kan ta hand om det. Där kan kommunerna samarbeta. Jag vill understryka att den departementspromemoria som skickats ut har diskuterats fram i samråd med Kommunförbundet och Renhållningsverksföreningen. Den export som förekommer är inte tillfredsställande. Jag tycker att vi borde ha ambitionen att själva klara detta. Dock vill jag understryka att det i varje enskilt fall krävs tillstånd och utfärdas villkor. Export förekommer bara till de OECD-länder som kan visa att avfallet tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Vi deltar alltså inte i den kriminella export av miljöfarligt avfall till u-länderna som har upprört så många.
Herr talman! 8 000 ton miljöfarligt avfall väntar på att kunna bli mottaget av SAKAB. Men SAKAB har inte erforderliga resurser. Om vi räknar litet grand på detta och studerar hur volymen ökar, kommer vi att finna att det är 63 40 000 ton miljöfarligt avfall som kommer att få vänta på en bättre kapacitet hos SAKAB. Det handlar alltså om en ny anläggning. Detta kan definitivt inte anses vara tillfredsställande. Frågan måste få en akut lösning. Återigen något om kommunerna. Också jag tror att kommunerna på ett positivt sätt kan medverka när det gäller att åstadkomma en gemensam insamling av allt miljöfarligt avfall. Det är ju helt otillfredsställande att vi inte känner till vart 100 000 ton avfall tar vägen av de 500 000 ton som totalt finns. Däremot tror jag definitivt inte att vi har rätt att lägga över ansvaret på kommunerna och att kräva att dessa skall ha all kompetens i detta läge, när staten inte själv klarar av det här. En följdfråga blir: Vem har huvudansvaret för att skapa ett tillfredsställande system för hanteringen av vårt miljöfarliga avfall?
Herr talman! Självfallet är det riksdag och regering som har det övergripande ansvaret här. Vad det är fråga om är att skapa en organisation som fungerar i verkligheten. I dag finns det inte någon sådan, eftersom ingen ute på fältet rent praktiskt har möjligheter att klara av insamlingen av miljöfarligt avfall och kontrollen av vad som pågår inom olika verksamheter. Enligt förslaget är det meningen att statens naturvårdsverk skall fortsätta att vara central tillsynsmyndighet. Beträffande den akuta situationen vill jag säga att utredningsmannen snabbt skall komma med ett förslag. Jag vill framhålla att det är mycket viktigt att olika partier visar ett ansvar — jag utgår från att även det parti som Karin Starrin tillhör kommer att göra det — för de obekväma beslut som måste fattas om lokaliseringen av de anläggningar som har att ta hand om det miljöfarliga avfallet.
Herr talman! Vii centern är naturligtvis beredda att dela detta ansvar. Men i nuvarande läge är det väldigt viktigt att regeringen tillkännager sin syn på det hela. Trots allt tycker jag att det är bra att regeringen kommer att ge en särskild utredningsman i uppdrag att lämna förslag till en lämplig lösning på lokaliseringen. Jag vill fråga: Hur lång tid kan utredningsmannen tänkas få på sig? Hur snabbt kan frågan bedömas få en lösning?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

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Den s.k. Ariasplanen för fred i Centralamerika är ett viktigt bidrag i den här processen. Fredsinitiativet, eller Ariasplanen, omfattar som bekant ett antal stater i den här regionen. I den debatt som förs utomlands, men också här hemma, riktas av vissa kretsar enbart kritik mot Nicaragua. Jag skulle vilja påstå att av de inblandade länderna är Nicaragua det enda land som i konkret handling lever upp till fredsplanen. Det kan man däremot inte säga om El Salvador. I detta land ökar brotten mot de mänskliga rättigheterna, där härjar dödspatrullerna med tyst medgivande från makthavarna. USA, som borde engagera sig hårt för att förmå regimen och ARENA-partiet i El Salvador att respektera de mänskliga rättigheterna, fortsätter i stället sina grundlösa angrepp mot Nicaragua. Jag utgår ifrån att utrikesministern i sina samtal med ledare för USA:s administration nyligen påtalade USA:s ansvar för situationen i El Salvador.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret. Möjligheterna att dessa dokument antingen inte skulle ha funnits över huvud taget eller att det skulle har rört sig om interna arbetspapper tycker jag inte är särskilt trovärdiga, måste jag säga. Jag skall ta ett exempel som har kommit fram i handlingarna från Stockholms tingsrätt. Det finns en anteckning från den 14 mars 1980, skriven av den då nye krigsmaterielinspektören Sven-Olof Olin i KMI:s dagbok: Samtal Martin Ardbo och Winberg om export, pågående och planerad, till olika länder. Se särskild anteckning. Det finns några fler sådana exempel som är mycket tydliga. Jag tror inte att man skriver Se särskild anteckning, om man inte också har upprättat en sådan anteckning. Om man har gjort det och skrivit det i en sådan här dagbok, förmodar jag att det inte är fråga om interna arbetspapper, utan att de bör ha omfattats av någon form av diarieföring på KMI. Det finns andra dokument som har påträffats efter hot eller utfästelse — jag vet inte hur man skall uttrycka det — om brottsutredning mot KMI för förstörande av bevismaterial. Det finns andra dokument som inte har blivit registrerade förrän flera år efter det att de har kommit in. Det är en salig röra, skulle jag vilja säga, bland alla de papper som rör vapenexport, vilket är mycket känsliga frågor. Möjligheten att handlingarna aldrig har upprättats eller att det rör sig om internt arbetsmaterial är inte de enda möjligheterna, tycker jag. Jag vill fråga utrikesministern: Kan det också vara så att det finns dokument som undanröjs medvetet, just därför att de handlar om illegal vapenexport?

Herr talman! Det står utrikesministern fritt att tycka att jag är oförskämd. Jag hävdar att det är ganska sakliga påståenden jag gör. Hur förklarar annars utrikesministern att så många papper vilka rör just vapenexporten försvinner eller inte återfinns? Sådana som enligt anteckningar skall finnas; sedan finns de inte. Andra återfinns först flera år efter det att de har kommit in. Det måste finnas någon förklaring till att så många papper försvinner eller hittas så sent just när det gäller vapenexport. Jag tycker inte att det är oförskämt att ställa frågan hur detta kommer sig.

Herr talman! Det finns olika uttolkningar av begreppet neutralitet. Vi har exemplet Irland, som utan reservationer har gått med som medlem i EG och samtidigt hävdar sig vara neutralt. Vi har exemplet Österrike, som har en internationellt garanterad neutralitet som en följd av fredsslutet 1945. Och vi har exemplet Sverige, som skulle kunna kallas den självpåtagna neutralitetspolitiken. Den officiella uttolkningen av det svenska neutralitetsbegreppet brukar vara ”alliansfrihet i fredstid syftande till neutralitet i krig”. Jag frågar mig hur det kan anses möjligt att vara ansluten som nation till EG och förena detta med krav på att omvärlden skall ha förtroende för den svenska neutralitetspolitiken. EG består, som torde vara utrikesministern bekant, av länder som praktiskt taget allihop är medlemmar i NATO, en USA-ledd militärallians. I en artikel i Aftonbladet den 21 maj 1989 hävdas att man från EG-kommissionens sida klart uttalat att vapenhandeln bör innefattas i den inre marknaden. Financial Times säger den 9 november 1988 att Europa troligen kommer att öppna en gemensam vapenmarknad. Man skriver att det handlar om en aktionsplan som utarbetats av NATO-staternas utrikesministrar och att den hänger väl ihop med förslag på EG-kommissionsnivå om att utsträcka den inre marknadens regler till att gälla också vapenområdet. Jag frågar utrikesministern: Avser regeringen att låta den svenska vapenindustrin innefattas i den svenska anpassningen till EG:s inre marknad som regeringen redan inlett? Och i så fall, är detta förenligt med den traditionella svenska utrikespolitiken? I Jacques Delors rapport om en ekonomisk union skissas en samordning av EG-ländernas valutor, en stegvis övergång till ett europeiskt banksystem där de nationella ländernas centralbanksfunktioner, som de innehar i dag, lyfts upp till överstatlig EG-nivå. Man skissar vidare på en gemensam valuta och ett system där man har bindande regler för de enskilda medlemsländernas budgetpolitik. Vore detta, herr utrikesminister, förenligt med den svenska neutralitetspolitiken?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

Jag har fått ett positivt svar på en fråga i detta ämne tidigare här i kammaren. Det var i höstas, den 27 oktober. Sedan dess har, såvitt jag vet, ingenting hänt från svensk sida i det här avseendet. Men problemen är stora i Tibet på många områden. Det enda som jag känner till som är värt att notera i det här fallet sedan miljöpartiets inträde i riksdagen är det uppenbart negativa bemötande som Dalai lama fick, när han besökte Sverige. Han togs inte emot med den värdighet som borde ha kommit honom till del. Han är dock statsöverhuvud och ledare för en exilregering. Andra har tagits emot med helt annan respekt. Även Dalai lama borde ha kunnat tas emot med stor respekt. Utrikesministern förutsätter att Kina har respekt för Tibets autonomi. Men vi vet ju att Kina inte har den respekt som man borde ha för Tibets autonomi. Man har flyttat in annan befolkning i Tibet — det är ett gammalt känt recept —-så att tibetanerna är i minoritet i sitt eget land. Språket har vissa svårigheter att göra sig gällande, likaså religion och kultur. Fredliga demonstrationer slås ned med våld. Det här är saker som man från omvärlden ändå kan uttrycka en åsikt om. Kineserna är oerhört känsliga för detta. Det är nästan det enda som kan få dem att reagera — de är oerhört beroende av västvärlden.

Herr talman! Jag skall också be att få tacka utrikesminister Sten Andersson för det svar jag har fått på min fråga, om han och den svenska regeringen kan stärka Dalai lama i hans icke-våldskamp för Tibets befrielse och oberoende, mot bakgrund av att den tibetanska ungdomens tålamod tycks svikta och ungdomarna frestas att tillgripa våld. De har också funnit att det lönar sig att göra det mot bakgrund av erfarenheterna av andra befrielserörelser i tredje världen och på annat håll. Sten Andersson säger i svaret bl.a.: ”Det är viktigt att nationella minoriteter behandlas så att mänskliga rättigheter och kulturella värden respekteras.” Tibets folk har blivit en minoritet i sitt eget land på grund av en massiv inflyttning av kineser — drygt 7 miljoner på 40 år. Det är en aning cyniskt att uttrycka det så, att man skall värna om den nationella minoriteten, som har blivit just det på grund av den från kinesernas sida förda politiken. Dalai lama har enligt min uppfattning försökt förmå kineserna att komma till samtal om den uppståndna situationen, som nu förvärras över tiden. Genéve har föreslagits som samtalsort. Varför inte Stockholm, herr utrikesminister? Utrikesministern säger också att han är övertygad om att en dialog är den enda framkomliga vägen för att undvika ytterligare blodsutgjutelse i Tibet. Varför skulle den dialogen inte kunna föras i Stockholm? Jag vill också komma in på Dalai lamas fredsplan — jag hinner väl inte utveckla det, men jag instämmer i Ragnhild Pohankas synpunkt, att det är litet haltande att regeringen inte velat ta emot Dalai lama men samtidigt har gjort ett annat mottagande, arrangerat på högsta nivå, nämligen av PLO-ledaren Arafat.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

Herr talman! Det var ett mycket kort och koncist svar. Det är väl kanske så det skall gå till i de här debatterna. Jag skulle naturligtvis ha önskat att svaret hade varit ett lika kort och koncist nej. Jag delar nämligen inte utrikesministerns uppfattning i den här frågan. Jag tycker att svaret visar på att vi behöver ha en genomgripande diskussion om innehållet i den svenska neutralitetspolitiken, om vad den egentligen innebär. Jag undrar vad utrikesministern skulle anse om att tillåta transporter för Warszawapakten upp till Kolahalvön och Murmansk. Vad skulle den svenska opinionen säga om det plötsligt blev offentligt att sådana transporter i hemlighet ägde rum? Vad skulle t.ex. Carl Bildt säga? Det hade varit intressant att veta, även om inte utrikesministern kan svara på det. Vad skulle NATO säga? NATO skulle väl antagligen fråga sig vad vi skulle ha för förmåga att avbryta de transporterna om det säkerhetspolitiska läget ändrades. Den frågan måste man väl ställa också när det gäller de här transporterna. Jag är nämligen mycket orolig för att det svar man då skulle få vore: Nej, dem kan vi inte avbryta — det skulle strida mot vår neutralitetspolitik. I så fall tar vi ställning i en konflikt, eftersom de här transporterna har pågått så länge. Det fir.ns en benägenhet, tycker jag, i den svenska utrikespolitiken och säkerhetspolitiken att ta neutraliteten till intäkt för att göra precis vad som helst. EG-frågan är ett exempel — låt vara att vi inte skall debattera den här i dag. När man lyssnar på UD:s representanter får man intrycket att går vi inte med i EG är vi inte neutrala och att vi därför måste gå med i EG. Man kan vrida på neutralitetsargumentet och ta det till intäkt för att göra nästan vad som helst. Man kan också ta det till intäkt för att inte föra debatt över huvud taget. Det är dess värre också vanligt. Jag undrar alltså: Hur skulle det se ut om Warszawapakten ville begagna samma stråk genom Sverige? Och varför är detta hemligt? Om det nu är någonting som stämmer så väl överens med vår neutralitet — varför då detta hemlighetsmakeri?

Herr talman! Jag skall inte recensera den dag utrikesministern har i dag — om den är dålig eller inte vet inte jag. Jag lyckas väl inte utverka några pussar i dag, förstår jag, om det är det utrikesministern menar. Det gjorde jag nämligen en annan gång. Jag kan faktiskt inte förstå att man kan sätta likhetstecken mellan transitering och export. Det måste vara två olika saker tycker jag. Vapenexport innebär att man levererar varor som har köpts eller sålts. Att vi transporterar våra vapen som — dess värre tycker jag — skall ut i världen är en sak. Vi måste ju ändå skicka dem om de skall ut. Köper vi in vapen måste de också gå på våra vägar och järnvägar — det förstår jag också. Det är väl en annan sak att tillåta regelrätta transporter för att bygga upp andra makters försvar på det sätt som transiteringen innebär. Jag kan inte se att det är precis samma sak. Men om det är det, har vi fått ytterligare ett argument för att stoppa all svensk vapenexport, och det kan man ju i så fall tacka för.

Herr talman! Det var ju en mycket öppenhjärtig deklaration. Jag vet inte riktigt vad jag skall göra för att komma i bättre dager. Vi får väl se — det kanske blir någonting av det vad det lider. Som slutkommentar vill jag säga att jag tycker att den här frågan på ett bra sätt visar att vi måste föra en ordentlig diskussion om Sveriges neutralitetspolitik. En sådan hoppas jag att vi kan föra i goda ordalag — med eller utan pussar eller kyssar. 38 § Svar på fråga 1988 89:122 26 maj 1989 Anf. 171 Utrikesminister STEN ANDERSSON: Ne 3 i . ; 5 Om tvångsförflyttning Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om regeringen ämnar ; av kurder i Irak framföra protester till den irakiska regimen mot tvångsförflyttningar av kurder. Jag har tidigare i olika sammanhang givit uttryck för regeringens syn på diskriminering och övergrepp mot kurder, i riksdagen senast den 17 marsi år. Låt mig återigen slå fast att reglerna om respekt för mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor, även för dem som tillhör minoritetsgrupper. Alla har samma rättigheter. De kurdiska minoritetsgrupperna lever i en utsatt situation i gränsområdet mellan fem länder. Världen har vid upprepade tillfällen fått ta del av skakande skildringar om övergrepp mot kurder. Tiotusentals kurder har tvingats fly från sina hem och många lever nu under svåra förhållanden i flyktingläger. Kurdernas kulturella särdrag måste bevaras. Konkreta åtgärder måste därför vidtas av de berörda länderna för att kurderna skall kunna bibehålla och utveckla sin kultur och få del av den ekonomiska utvecklingen oavsett vilket land de vistas i. I Irak har kurderna givits ett visst självstyre. Detta tycks dock långtifrån tillräckligt för att möta kurdernas krav, och framför allt inte för att garantera deras mänskliga rättigheter. Förflyttning av människor mot deras vilja strider mot grundläggande mänskliga värderingar och principer. Sverige har länge verkat aktivt för minoritetsgruppers skydd och respekt för mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen kommer att fortsätta att klart och entydigt påtala brott mot folkrätten. Det är viktigt att alla känner ett gemensamt ansvar för att förbättra kurdernas situation. Det är vår förhoppning att Iraks regering, och regeringarna i de andra länderna med kurdiska minoriteter, skall förstå allvaret i Sveriges traditionella engagemang för mänskliga rättigheter och ta intryck av våra synpunkter.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Irak har ända sedan 1977 gått in för att utplåna kurdiska byar och flytta befolkningen. 4 000 byar har försvunnit i irakiska Kurdistan, och en miljon människor har tvingats överge sina hem. Kurder har dödats med olika medel. Förra året dödades 9 000 kurder av kemiska vapen i Irak. I tusental flydde kurder till bl.a. Turkiet och Iran. Som jag framförde i min fråga fortsätter nu den irakiska regimen att verkställa sina planer på att tvångsförflytta kurder från Arbiloch Suleimaniyaprovinserna. Kurder som protesterar mot denna tvångsförflyttning kan arresteras, och de riskerar att både torteras och avrättas. Det är viktigt att fastslå, som Sten Andersson gör i sitt svar, att förflyttning av människor mot deras vilja strider mot grundläggande mänskliga värde ringar och principer. Jag tolkar utrikesministerns svar så, att regeringen avser att ta varje tillfälle att framföra sin syn på saken till Iraks regering. Iraks agerande är ett brott mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Det är oerhört viktigt att vi är många som reagerar mot brott mot folkrätten. Därför känns det extra angeläget att vi följer hur 4 miljoner kurder i Irak kommer att behandlas av regeringen där i framtiden. Själv kommer jag att fortsätta att noga följa denna fråga, och jag avser att återkomma i ärendet vid ett senare tillfälle.
Det västsahariska folkets kamp för självbestämmande och oberoende har pågått i mer än 13 år. I förra veckan hölls en konferens för européparlamentariker i Rom, där deltagarna var överens om att frågan om Västsahara inte kan lösas militärt, utan den måste lösas genom direkta dialoger och förhandlingar mellan kungariket Marocko och befrielserörelsen Polisario. En första samtalsomgång skedde mellan parterna i januari i år. Därefter har Marocko inte gått med på fortsatta diskussioner, trots att FN:s generalförsamling antagit en resolution om en fredsplan för Västsahara, som accepterats av båda parter.
Kriget i Västsahara har nu pågått i 13 år. Sverige har i FN bifallit en resolution om en fredsplan för att lösa konflikten mellan Polisario och Marocko. Sverige har i olika sammanhang engagerats som medlare i internationella konflikter. Det vore positivt om Sverige skulle kunna agera på likartat sätt i denna konflikt.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

Herr talman! Tack för svaret. Som Sten Andersson säger har FN antagit en resolution om en fredsplan i tre steg för Västsahara, och Sverige har ställt sig bakom denna resolution. Resolutionen innebär direkta förhandlingar, eldupphör och en folkomröstning. Det är positivt att fredsplanens punkter har accepterats av både Polisario och Marocko, liksom att det är positivt att en dialog har startat mellan Polisario och kung Hassan av Marocko. Detta skedde i januari i år. Båda sidor har insett att en militär lösning av konflikten inte är möjlig. Därför är förhandlingarna absolut nödvändiga. Det oroande för närvarande är att ingen ny tid för dialog är bestämd. En dialog behövs ju och är absolut nödvändig för att fredsförhandlingar skall kunna påbörjas och det över 13 år långa kriget kunna ta slut och för att folket skall kunna gå till sina folkomröstningar för att avgöra sin framtid. Mot den bakgrunden kan jag konstatera i svaret att Sverige ger sitt fulla stöd till FN:s generalsekreterare och dennes arbete med medlingssträvandena. Men det jag saknar och är besviken över är, att det inte framgår i svaret att Sverige stödjer och välkomnar fortsatta dialoger och att Sverige är berett att försöka agera mera aktivt för att uppnå detta.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag har ställt frågan om Sveriges möjligheter att medla i konflikten mellan Polisario och Marocko. Jag ser med tillfredsställelse av svaret att regeringen aktivt verkar för att man skall få till stånd en fredlig lösning av denna olyckliga konflikt, som pågått i så många år och förorsakat så mycket lidande. Det är viktigt att Sverige verkligen ställer upp för de små folkens kamp för självbestämmande. Sverige kan här som ett alliansfritt land spela en mycket viktig roll. Jag ser därför detta som ett mycket positivt svar och hoppas att utrikesministern även i fortsättningen kommer att engagera sig för den här saken, så att vi snart får se en lösning på problemet. Detta är, som det framhålls i svaret, en av de konflikter där man i alla fall äntligen kan se en ljusning. Jag hoppas att det blir en positiv utveckling och att den kommer så snart som möjligt. Jag deltog också i den här konferensen i Rom. I konferensen deltog många parlamentariker från olika delar av Europa. Det är också framför allt Europas stöd som man efterlyser för att få till stånd en lösning. Det var sex länder som inte stödde resolutionen i FN. Det vore bra om Sverige också kunde agera för att trycka på dessa länder — jag tror att det framför allt är NATO-länder — att aktivt stödja fredsplanen i FN.

Herr talman! Även jag skall be att få tacka utrikesministern för svaret. Vi ser alla det som mycket positivt att den här långvariga konflikten kan gå mot sin lösning. Precis som utrikesministern har sagt har båda parter, alltså även Marocko, accepterat den här fredsplanen. I svaret står det också att alla parter nu bär ett stort ansvar för att ta vara på de möjligheter som bjuds. Nu tycker vi inte att alla parter tar sitt ansvar. Marocko har inte gjort några större ansträngningar för att komma i kontakt med Polisario och få direkta förhandlingar till stånd. Det är därför vi är litet oroade. Det är också därför vi frågat utrikesministern vad Sveriges regering nu tänker göra. Det står också i svaret att den svenska regeringen har direkta kontakter med båda parter. Därför ser vi fram mot att det blir en snar lösning av konflikten och att det kommer förhandlingar till stånd.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för ett positivt svar på min fråga om ytterligare stöd till det hårt sargade folket i Västsahara. Det råder tydligen en total enighet i Sveriges riksdag om att vi skall arbeta för ytterligare förhandlingar. De direkta förhandlingarna är ju en förutsättning för framtida möjligheter att få fred i detta område. Jag ser i svaret att utrikesministern är positiv till FN-resolutionen, men det Prot. 1988/89: 122 finns väl i framtiden utrymme för ytterligare initiativ. Jag märker här en 26 maj 1989 skillnad i förhållande till den fråga som vi tidigare ställt beträffande ett annat Om diarieföringen och land. Jag är emellertid tacksam för svaret, och det mesta har väl redan sagts i arkiveringen av handdenna fråga. lingar i utrikesdepartementet

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är enligt min mening ett något kryptiskt svar. Det är dock positivt att nya rutiner tydligen har införts fr.o.m. början av 1988. Jag måste säga att jag blev något förvånad när jag såg anteckningar på de handlingar som jag tog del av i samband med arbetet med granskningen av vapenexporten om att handlingarna ”återfunnits” i slutet av 1988. De hade tydligen varit någon annanstans sedan de kom in till KMI 1985. De var inte heller diarieförda. Jag undrar nu om det gjorts någon undersökning inom UD för att ta reda på var dessa handlingar funnits och varför de inte diarieförts. Man kan nästan läsa ut av svaret att utrikesministern tycker att det är tillfredsställande att de inte hade något eget diarienummer men att ”de tillhör ett enskilt diariefört utförselärende”. Kan det vara tillfredsställande att det går till på det viset? Det finns i svaret också en hänvisning till den pågående rättsprocessen. Jag undrar om man inom UD inte har reagerat på att det rått sådana här förhållanden. Jag håller kanske inte med om att det är en salig röra i UD:s arkiv, men nog finns det en hel del märkliga förhållanden som jag tycker att även utrikesministern borde reagera mot.

Herr talman! När man läser ordet”återfunnits” får man uppfattningen att materialet har funnits någon annanstans, och man undrar då var det funnits under tiden. Men tydligen har materialet hela tiden funnits i Algernons arkiv. Kan jag få en bättre beskrivning av vad som hänt med materialet? Anser utrikesministern att det är tillfredsställande att det tillgår på detta sätt? Hur kommer det sig att materialet återfanns först i slutet av 1988? Den här affären har ju pågått under en längre tid.

Herr talman! Utrikesministern tycker alltså att det är fråga om internt arbetsmaterial om det kommer in handlingar från Bofors till KMI? Skall inte handlingar som inkommer på ett sådant sätt arkiveras? Vad jag förstår har det i vissa fall hänt att man inte velat ta emot handlingar, utan att de har fått skickas med posten så att de faktiskt har inkommit till KMI.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, men jag måste säga att jag tycker att det är ett bedrövligt svar. Det vittnar ju inte om att försvarsministern och regeringen vill ta ansvar för uniformerna och för att de som har hand om uppköp av uniformerna skall kunna få fram den absolut bästa kvalitet som man eftersträvar. Dessutom vittnar inte svaret om att man har något ansvar gentemot de företag som man på detta område samarbetar och har samarbetat med: Inte heller vill man ta något ansvar för de tekoarbetare, framför allt i Sjuhäradsbygden, som slåss för sin tillvaro. Här talas mycket om affärsmässighet och om att de bud som avgetts av de svenska företagen är avsevärt högre än de som avgetts av de utländska företagen. Vad innebär begreppet ”avsevärt”, försvarsministern? Hur mycket rör det sig om? Kan vi få veta det? Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, har hos regeringen begärt att få använda försörjningsberedskapsstöd för att köpa uniformstyg i Sverige. Detta har man gjort med utgångspunkt i att man, liksom jag, anser det väsentligt att bevara denna kunskap och kapacitet i Sverige. Vad är det som gör att regeringen på den här punkten har en annan bedömning än överstyrelsen för civil beredskap, som ju har ansvar för detta område? Varför förvägrar regeringen överstyrelsen för civil beredskap att gå in med medel så att affären kan förläggas till Sverige? Det som vi nu diskuterar är 230 000 meter tyg. Vad som skall köpas under de närmaste tio åren är drygt 2,6 miljoner meter. Skulle vi förlora några kronor på den här upphandlingen, vet vi ju inte vad som kommer att hända vid de kommande upphandlingarna. Då kanske det inte finns något svenskt alternativ kvar. Om vi säger att tyget skall köpas någon annanstans, kan vi inte räkna med att den svenska industrin finns kvar med sin kapacitet och sin möjlighet att vid varje tillfälle vara beredd att tillverka detta tyg. Det är därför som jag anser att det är så oerhört viktigt att man beaktar frågan i ett något längre perspektiv, och inte bedömer den med utgångspunkt enbart i den här speciella affären. Det är helt klart att prisbilden om fem år inte kommer att se likadan ut som den gör i dag, i varje fall inte om det inte finns någon svensk tillverkare som kan vara med och konkurrera. Detta med affärsmässighet måste leda litet längre än vad som nu är fallet. Regeringen påpekar ju många gånger för kommunerna ute i landet att de skallse till att göra lokala uppköp för att stödja kommunens egna företag. Att köpa svenskt uniformstyg är ungefär samma idé, fast på ett högre plan, på ett nationellt plan. Överstyrelsen för civil beredskap har uppenbarligen bedömt att det är väsentligt för vårt land att det finns möjlighet att ta fram ett uniformstyg och att denna möjlighet kvarstår även i framtiden. Det är därför som man vid ÖCB har gjort denna bedömning. Jag vill veta av försvarsministern varför regeringen har en annan bedömning. När man började med att utveckla detta tyg, fanns det ett samförstånd mellan försvarets materielverk och de företag som har ett samarbete med försvaret. Det fanns visserligen inte något avtal, men om dessa företag utvecklade detta tyg vid sidan av annan tillverkning av produkter för försvarets räkning, var det klart att det så småningom skulle komma till stånd en försäljning. Det är därför som det aldrig upprättades några avtal. Nu Prot. 1988/89:123 utnyttjas detta förhållande det och man springer ifrån det ansvar som jag 29 maj 1989 anser att man bör ta gentemot de företag som har utvecklat detta tyg, att ge dem möjligheter att kunna fortsätta. Man har naturligtvis också ett ansvar för att alla tekoarbetare i Sjuhäradsbygden och på en del andra håll i Sverige skall kunna behålla sina jobb, vilket är oerhört viktigt. Jag vill slutligen fråga försvarsministern om han ändå inte anser det vara värt att betala någonting för att kunna behålla möjligheten till tillverkning av tyget i Sverige. Vi kan inte räkna med att det går att få det helt gratis. Jag vill också upprepa min fråga om begreppet ”avsevärt”. Vad innebär en avsevärd skillnad i pris mellan de utländska och de svenska företagen? Varför gör man en annan bedömning än ÖCB när det gäller vikten av att behålla dessa order inom Sverige?

Herr talman! Var finns helhetssynen hos regeringen? Birgitta Dahl har vid ett flertal tillfällen framhållit att ministrarna talar på regeringens vägnar och att alla skall ta sitt ansvar för helheten, miljön, globalt ansvar osv. Nu när försvarsministern talar är det bara kortsiktigt ekonomiskt tänkande som gäller. Så var också fallet när jag förra gången diskuterade med försvarsministern. Då var det fråga om transporterna av flygbränsle. Enligt försvarsministern blev det för dyrt att transportera flygbränslet sjövägen till Såtenäs, och därför måste transporterna ske med det betydligt osäkrare transportmedlet tankbil. När skall regeringen ta sitt ansvar för helheten? Skall vi över huvud taget inte ha kvar en textilindustri i Sverige? Är det rätt att låta svensk textilindustri under ca 10 år utveckla ett tyg som uppfyller de krav som ställs i vad gäller flamskydd, oljeavvisande, vattenavvisande osv. och sedan låta ordern gå utomlands? Vi kan säkert också importera flyg, tanks, vapen m.m. betydligt billigare än vad vi kan tillverka själva om vi skickar över färdiga modeller till andra länder. Nu när det är dags att börja få inkomster, skall svensk textilindustri inte längre få vara med. Hur är arbetsvillkoren för textilarbetarna i de länder som vi skall tillverka försvarets kläder i? Det är kanske både alltför långa arbetsdagar och farliga arbetsmiljöer. Har inte Sverige ett ansvar? Är det rätt att svenskt försvar utnyttjar de länder som har mycket sämre arbetsförhållanden, lägre löner osv. för att tillverka tyg och textilier till vårt försvar? Jag tycker att det är synd och skam att den svenska regeringen endast ser till pengarna i den egna plånboken. Livet är inte bara pengar. Det finns andra värden som måste värnas. Har regeringen någon som helst kontroll över hur kemikalierna i de här industrierna hanteras? Jag antar att vi har betydligt bättre kontroll i våra svenska industrier. Hur kommer det sig att t.ex. Norge, Danmark och Schweiz tillverkar sina textilier till försvaret på hemmaplan? Försvarsministern har samtidigt uttalat att vi till varje pris skall behålla tillverkningen av flyg i Sverige. Vari ligger skillnaden? Den här tygtillverkningen är inte någon liten och ointressant tillverkning. Det rör sig om 3 miljoner meter tyg fram till sekelskiftet. Det börjar bli dags för regeringen att införa den av oss efterlysta socialklausulen när det gäller textilier. 83 Hur är upphandlingsreglerna egentligen? Behöver de ses över eller tolkas och tillämpas de fel? Skall vårt försvar bygga på affärsmässiga grunder? I så fall borde det kanske ha lagts ner för länge sedan. Vi kan väl inte påstå att vårt försvar är någon bra affär. Vi har ju, som tur är, inte behövt använda det på många år. Jag anser att försvarsministern måste ta sitt ansvar när det gäller textilindustrin, det svenska försvaret och försvarets kläder. Kläderna är inte ointressanta för dem som arbetar inom försvaret. Det är viktigt att de kläder man har på sig uppfyller de krav som man har när man arbetar inom en sådan här bransch. De måste vara säkra, trygga och fungera bra i vårt klimat. Försvarsministern borde verkligen ompröva detta beslut och tänka både globalt och lokalt vid upphandlingen.